Herr talman! Jabar Amin och Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra till stöd för demokratisering och fred i syriska Kurdistan och inom EU och FN för att få ett slut på kriget, säkra finansiering av FN-appellen för Syrienkrisen, asyl för palestinier i grannländerna och stöd till säkerhetsrådets resolution 2139. Jag väljer att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Regeringen ser med största allvar på kriget i Syrien och den förstörelse och det lidande det orsakar för Syriens befolkning. Kriget och dess konsekvenser innebär också stora risker för Syriens grannländer. De rådsslutsatser som antogs av EU:s utrikesministrar den 14 april visar med all tydlighet att EU ser med oro på situationen. Konflikten i Syrien är komplex, och regionala motsättningar tar sig uttryck på marken i Syrien. För att åstadkomma ett slut på kriget måste därför de regionala nyckelaktörerna, inklusive Iran, involveras närmare i de politiska ansträngningarna. Sverige verkar internationellt för att så också ska ske. En annan orsak till att det internationella samfundet inte har lyckats agera kraftfullt för att stoppa konflikten och lidandet i Syrien är att Ryssland har lagt in sitt veto mot en resolution i FN:s säkerhetsråd samt förhindrat att förslag lagts fram i rådet genom att hota med sin vetorätt. Sverige och EU har enträget förordat en politisk lösning på konflikten och har därför gett ett entydigt stöd till Genèveprocessen. Detta arbete kommer att fortsätta. Sverige var pådrivande för antagandet av en humanitär resolution i FN:s säkerhetsråd. Generalsekreterarens första rapport till säkerhetsrådet om den humanitära resolutionen 2139 visar på bristande efterlevnad. Det bör dock tydliggöras att resolutionen riktar sig till de stridande parterna, som bland annat beordras tillåta humanitärt tillträde och respektera den internationella humanitärrätten. De humanitära aktörerna kan inte beskyllas för att resolutionen inte efterlevs. FN-organen arbetar under svåra omständigheter, och exempelvis FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar, Unrwa, har förlorat personal i Syrien. Sverige kommer fortsatt att vara pådrivande för att resolutionen följs upp i säkerhetsrådet. Den humanitära appellen för Syrien och den regionala responsplanen är båda fortsatt underfinansierade. Sverige och EU uppmanar kontinuerligt hela givarsamfundet att bidra och ser positivt på att Kuwait nyligen har utfäst 500 miljoner dollar. EU är sammantaget den största givaren till Syrienkrisen, och Sverige har bidragit med över 1 miljard kronor i humanitärt bistånd sedan kriget bröt ut. Hanteringen av syriska flyktingar som kommer till Syriens grannländer är i första hand ett ansvar för myndigheterna i dessa länder. Det är av yttersta vikt att dessa länder följer det internationella regelverket och inte bryter mot principen om att en stat inte får utvisa eller avvisa en flykting dit dennes liv eller frihet kan hotas. Detta är något som EU kontinuerligt för fram i dialogen med grannländerna. FN:s flyktingorgan UNHCR arbetar särskilt med syriska flyktingar i regionen, och i Libanon och Jordanien verkar även Unrwa för att bistå palestinier. Sverige avser att fortsatt ha ett nära samarbete med dessa aktörer och kommer även i fortsättningen att följa utvecklingen avseende skyddet för flyktingar på flykt från Syrien. Jag vill även framhålla det faktum att Sverige är ett av de länder utanför regionen som tagit emot det största antalet palestinier på flykt från Syrien. Sedan krisen i Syrien inleddes har 11 500 statslösa palestinier sökt asyl i Sverige, och en majoritet av dessa har flytt undan våldet i Syrien. Det är nästan lika många som de ca 13 000 palestinier som tagit sig från Syrien till Jordanien. Merparten av palestinierna, ca 52 000, har flytt till Libanon. Sverige verkar för en hållbar politisk lösning för hela Syrien och hela det syriska folket. Det är viktigt att även exempelvis kurdiska intressen representeras vid förhandlingarna i FN:s regi när dessa någon gång kan återupptas igen. Jag har uppmanat både regimen och oppositionen att anstränga sig för att nå ut till alla delar av den syriska befolkningen, även till dem som ännu inte kommit till tals. En politisk lösning måste bevara Syriens multietniska samhälle, vilket EU har arbetat för sedan konflikten bröt ut. Säkerhetsrådets resolution 2139 uppmanar också samtliga aktörer att vidta åtgärder för att skydda etniska, religiösa och konfessionella grupper. EU uttrycker i rådsslutsatserna från den 14 april återigen oro över de kristnas utsatta situation i Syrien.

Herr talman! Låt mig börja med att tacka utrikesminister Carl Bildt för att han har kommit till riksdagen dels för att besvara interpellationen, dels för att föra en dialog om den västra delen av Kurdistan, Rojava.

De kristnas situation kan inte heller ha undgått utrikesministern. De har betraktats som ett B-lag i ett land som de har levt i under tusentals år. Nu håller kurder, kristna och araber i ett område på att bygga fred och demokratiska institutioner. Det är i Rojava i den västra delen av Kurdistan. För drygt tre månader sedan var jag där själv under ett par dagar. Jag besökte Qamishlo, Amuda och Derek för att se situationen på nära håll. Där noterade jag att man håller på att bygga demokratiska institutioner. Där, till skillnad från i övriga Syrien, var det relativ fred. Där fanns det en överenskommelse över regiongränserna och de etniska gränserna. Där fanns det en vilja att se framåt och inte bara se till det akuta. Man såg till frågor om jämställdhet, om miljö, om tolerans och om en framtid tillsammans. Jag anser att det ligger i det internationella samfundets intresse att stödja en sådan positiv utveckling i en region där det råder ett ohyggligt krig. Överallt är det förstörelse, förutom i mer eller mindre en region. Då ligger det även i Sveriges intresse att stödja både freden och demokratiseringsprocessen i området. Utan stöd från det internationella samfundet finns det nämligen risk för kollaps även där. I det interpellationssvar som nyss gavs anser jag att det fattas en hel del. Det fanns förvisso en punkt som jag tycker att man bör betona. Det är kurdernas deltagande i de internationella förhandlingarna om Syriens framtid, som utrikesministern nämnde. Men det behövs betydligt mer från det internationella samfundet, och det behövs betydligt mer från Sverige. Min fråga till utrikesministern blir således: Vad avser Sverige att göra för att stödja både freden och demokratiseringsprocessen i västra delen av Kurdistan?

Herr talman! Jag vill tacka utrikesminister Carl Bildt för svaret, för redogörelsen och också för de ansträngningar han försöker göra i ett oenat FN och i ett världssamfund som står helt handfallet inför kriget i Syrien som har pågått i snart fyra år. Det är inne på fjärde året nu. Konsekvenserna är fruktansvärda för alla oskyldiga människor. Över 110 000 civila människor har dödats; 11 000 är bara barn. Många miljoner människor är också på flykt, även i sitt eget hemland. Dessutom nås mer än en tredjedel av befolkningen, ca 6,5 miljoner, inte av någon hjälp alls i områden som Bashar al-Asad inte har någon kontroll över. De människorna får inte någon hjälp, förnödenheter, medicin eller vatten trots att resolution 2139 har antagits enhälligt av hela FN. Men den fungerar inte eftersom regimen vägrar låta internationella organisationer komma in och ge hjälp. Det har vi fått veta från såväl internationella Rädda Barnen, Röda Korset och andra internationella organisationer som faktiskt är godkända och registrerade. Men de får inte komma in och ge sitt stöd. Nyligen hörde jag att England försöker minska sitt bistånd till just FN med 20 procent eftersom det inte fungerar och inte når de människor som verkligen behöver. Det går i stället direkt via andra organisationer som kan ge hjälpen. Sverige är generöst och betalar, vilket är väldigt bra. Men jag tycker att om hjälp inte når de människor som mest behöver det, människor som svälter, måste vi i så fall också göra det villkorligt helt enkelt. Det finns områden som regimen belägrar och som har tagit emot bistånd där människor svälter. Interpellationen skrevs egentligen i mars. Då kom Amnesty International med en rapport om byn Yarmuk där människorna svälte och barn dog - vi såg en hel del hemska foton på nyheterna. Det innebär att det är ett jättestort problem att humanitär hjälp inte kommer fram trots att det finns en resolution som hela FN har skrivit under. Alla är eniga, men det fungerar ändå inte. Därför menar jag att det faktiskt behövs mer ansträngningar här, utrikesministern. Sverige är en röst. Och Sverige skulle till exempel kunna börja med att påverka de nordiska grannländerna och sedan gå vidare till de länder som tycker som vi. Stormakterna sätter sina egna maktintressen före människors, barns, kvinnors, handikappades, de mest behövandes intressen. För att få en mer internationell lösning på kriget och konflikten i Syrien skulle vi kanske göra ännu mer kraftfulla insatser och göra frågan politisk. Jag håller fullständigt med om att det inte går att lösa på något annat sätt. Det är bra att utrikesministern också har uttryckt det och försöker pusha på. Men man måste göra det även med andra medel. Ensam går det inte men kanske tillsammans med andra.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret till interpellanterna. Det är närmast ett mirakel att det i dagens Syrien finns en region, Rojava, där trevande steg mot demokrati och en fredlig utveckling nu tas. I ett land där en despotisk härskarfamilj har styrt med järnhand i snart ett halvsekel satsar man i Rojava, västra Kurdistan, på att decentralisera makten till självstyrande kantoner där också araber, assyrier och andra grupper som inte tillhör områdets kurdiska majoritetsbefolkning garanteras rättigheter. Här finns även för Mellanöstern ovanliga jämställdhetsambitioner. Exempelvis har det största partiet, PYD, en kvinnlig och en manlig partiordförande. Man ska givetvis inte romantisera utvecklingen i Rojava. Självfallet kan ingen i dag veta i vilken utsträckning dagens förhoppningar kommer att förverkligas. Däremot kan vi vara rätt säkra på att en positiv utveckling blir sannolikare om vi i Sverige och andra demokratiska länder lyssnar till de vädjanden om hjälp som nu kommer från Rojava. Själv fick jag möjlighet till ett mycket givande tankeutbyte med Saleh Muslim och Sinam Mohammad, två nyckelpersoner i ledningen för det nya autonoma Rojava, när de i februari besökte Sverige. De vädjade om allt från materiellt till politiskt stöd och underströk hur mycket det skulle betyda om inte bara den svenska staten utan även kommuner och civilsamhälleliga organisationer i vårt land engagerar sig i solidaritetsarbetet. Mot den bakgrunden skulle jag vilja fråga utrikesministern vilka konkreta steg Sverige och det svenska samhället skulle kunna ta för att stödja en positiv utveckling i Rojava. Företrädare för FN har nyligen haft samtal med Rojavas ledning och öppnat dörren på glänt för ett engagemang från världsorganisationens sida. Bedömer Carl Bildt att Sverige och den svenska FN-delegationen skulle kunna vara pådrivande här? Turkiet har reagerat starkt negativt på att få ytterligare en autonom kurdisk region som granne, och åtskilligt tyder på att den turkiska regeringen ger betydande stöd till al-Qaida-anknutna grupper som al-Nusra som bekämpar den sekulära ledningen för Rojava. Jag undrar därför om Carl Bildt är beredd att föra en aktiv dialog om detta med regeringen i Ankara? Många svenska kommuner har i dag ingått kommunala partnerskap med utomeuropeiska kommuner som finansieras med statliga medel ur Sidas budget. Den här sortens understatligt internationellt samarbete växer snabbt på många håll i världen och kan spela en betydande roll för att bygga relationer med samhällen i svårt dysfunktionella stater som till exempel Somalia och Syrien. Tror utrikesministern att detta kan vara ett sätt att nå fram till människorna i Rojava?

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern som har besvarat interpellanternas frågor och kommit hit för att debattera dessa oerhört viktiga saker. För drygt ett år sedan reste jag, tillsammans med Amineh Kakabaveh, till gränstrakterna i sydvästra Turkiet där vi besökte flyktingläger och sjukhus. Vi besökte också ett flyktingläger inne i Syrien. Vi fick en liten glimt av det ofattbara, ohyggliga lidande som människor från Syrien utsätts för i sitt eget land eller som flyktingar i grannländer som en följd av den syriska regimens förtryck och våld mot den egna befolkningen. Förtrycket har lett till det fruktansvärda, blodiga och utdragna kaos som nu råder i landet. Sedan dess har det blivit ännu värre. Många fler har drabbats, och grundfrågorna kvarstår. Vad kan vi i Sverige göra för att hjälpa till att lindra lidandet och nöden och framför allt få till stånd en politisk lösning som sätter stopp för mördandet och möjliggör en fredlig framtid för Syriens folk? Det finns få ljuspunkter i mörkret, men utvecklingen i syriska Kurdistan, Rojava, är en. Som Jabar Amin och Valter Mutt berättade har man mot alla odds lyckats undvika den värsta förödelsen och börjat bygga upp samhället. Människorna där behöver naturligtvis stöd och hjälp från omvärlden för att komma vidare. Deras situation är svår och utsatt. De angrips av beväpnade islamistiska organisationer, och behovet av akut hjälp är stort. Inte minst behövs mat. Det är givetvis viktigt att också bistå i uppbyggnaden av demokratiska institutioner och ett i alla avseenden fungerande samhälle. Även jag skulle vilja be utrikesministern utveckla vad mer vi kan göra konkret, hur Sverige kan hjälpa till på bästa sätt med att bygga demokrati och en rättsstat. Det vore mycket intressant att höra. När det gäller den akuta nödhjälpen undrar jag hur vi just nu kan nå fram till Rojava med den. Utrikesministern sade att Sverige verkar för en hållbar politisk lösning för hela Syrien och hela det syriska folket och att det är viktigt att också kurdiska intressen representeras vid förhandlingarna i FN:s regi när de återupptas. För att uppnå en varaktig fred krävs att hela den syriska befolkningen, kvinnor såväl som män, blir en självklar del i fredsprocessen och i att efter konflikten forma samhället. Även här är Rojava intressant då där faktiskt finns, som Valter Mutt nämnde, uttalade jämställdhetsambitioner. Jag vill verkligen uppmana utrikesministern att inte glömma kvinnorna. FN:s resolution 1325, som antogs enhälligt av FN:s säkerhetsråd för 13 år sedan, slår fast att i fredsprocesser ska både kvinnors och mäns perspektiv beaktas. Det är en bindande resolution för alla medlemsländer. Det finns ytterligare en, 2122, som kräver att kvinnor ska delta i hela fredsprocessen och finnas med på alla beslutsnivåer för att både förhindra och lösa konflikter. Jag undrar om utrikesministern kunde utveckla konkret på vilket sätt han kommer att verka för att kvinnor ska få sin givna plats i fredsprocessen framöver.
Herr talman! Låt mig börja med den sista punkten. Vi gjorde betydande insatser i samband med den process som startade i Montreux, fortsatte i Genève och därefter dess värre inte resulterade i någonting. Vi gjorde det just för att se till att det blev kvinnlig representation. Jag hade separata möten med kvinnliga representanter av olika slag. Det var behjärtansvärt. Dess värre rann det skedet av fredsprocessen ut i sanden, men insatser gjordes. Den humanitära situationen är desperat, eller mer än desperat. Vi kan från svensk sida i alla fall säga att vi har gjort vad vi kunnat. Vore det möjligt för oss att göra mer skulle vi säkert göra det, men det är en situation där vi tyvärr helt enkelt är begränsade i möjligheterna. Det är en situation som till stora delar ligger utanför vår kontroll. Vi var pådrivande när det gällde att ta initiativ till det som så småningom, alldeles för sent, blev resolution 2139. Vi har varit ett av de ledande länderna när det gällt finansiellt bidrag till flyktingar dels i Sverige, för all del en mindre del av det hela, dels i närområdet och sedan i form av den konkreta humanitära hjälpen inne i Syrien. Där är svårigheterna, som påpekas i mitt svar och av interpellanterna, mycket betydande. De olika FN-organisationerna försöker komma fram, men det är klart att vårt stöd också ges genom andra. Låt mig nämna Internationella rödakorskommittén, som fortfarande har viss förmåga att operera över territoriet i dess helhet. Svårigheten är dels att regimen använder mat och hjälp som ett politiskt instrument, dels att splittringen mellan olika väpnade grupperingar inom oppositionen tilltar. Jag talade med en hjälporganisation som målande beskrev alla de förhandlingar de måste ha med olika organisationer i Aleppoområdet för att ta sig fram några enstaka kilometer och kunna ge den hjälp som människorna så väl behöver. Vi måste därför fortsätta ansträngningarna. Freden kan bara komma genom en politisk lösning. Det som inträffat sedan interpellationssvaret skrevs är att Lakhdar Brahimi dess värre har avgått. FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon var i Stockholm i onsdags och hade överläggningar, inte minst med statsministern, om den situation som nu råder och de överväganden som han gör för att försöka få i gång, kanske efter några veckor och kanske på ett något nytt sätt, någon typ av politisk process. Det finns ingen anledning att vara omedelbart optimistisk om man läser Lakhdar Brahimis avskedsord till säkerhetsrådet, men där finns vissa trådar och det är det internationella samfundets skyldighet att göra sitt yttersta för att se vart de kan leda. Så till situationen i de olika delarna, och då enkannerligen de kurdiska delarna i de östliga delarna av Syrien. Det är viktigt att ha med den kurdiska delen i fredsprocessen. Vi har verkat för det, men det är försett med vissa svårigheter. Sedan skulle jag nog säga att den bild av PYD som tecknas av debattörerna är lite åt det romantiska hållet. Vi ska inte glömma att det är en organisation som både varit allierad med och till viss del varit en del av PKK. Det vi nu ser är delvis en funktion av en överenskommelse med Asadregimen. Det är ingen tvekan om att PYD och Asad till stor del har varit i säng med varandra, om man kan använda det uttrycket, och de facto råder det vapenvila mellan dem. Om det är bra eller dåligt kan diskuteras, men då är vi tillbaka i den stora frågan, nämligen om vi ska göra fred med eller mot Asad. Svaret på den frågan kanske kan komma att påverka hur vi ser på utvecklingen i just den delen av landet.

Herr talman! Det finns en tråd i utrikesministerns svar som man skulle kunna bygga på, den om vikten av att även de kurdiska delarna, kurdiska representanter, representanter för Rojava, finns med i de internationella förhandlingarna om både Syriens framtid och framtiden för de olika regionerna. Där behövs ett aktivare ställningstagande från Sveriges sida. Jag har inte noterat att det finns. Jag menar att det finns en hel del som Sverige skulle kunna göra. Man skulle till exempel kunna underlätta viseringarna för representanter för Rojava, vilket inte är fallet i dag. Jag noterar att många av de främsta företrädarna för Rojava nekats visum till Sverige. Det har varit ett önskemål från Rojavas representanter att underlätta visering till exempel för att kunna utbyta politiska åsikter och påverka regimen. Sveriges regering, utrikesministern och Utrikesdepartementet skulle i möten med representanter för Rojava definitivt kunna utbyta åsikter och påverka varandra. Man skulle kunna bidra med mer bistånd till byggandet av fred och administration av en rättsstat. Man skulle kunna protestera mot den blockad som västra Kurdistan utsätts för av Turkiet. Sverige skulle kunna öppna det konsulat eller kontor som en gång i tiden fanns i Aleppo, nu när hela landet mer eller mindre är i ruiner. Är det möjligt att öppna ett ambassadkontor eller ett konsulat i den del som fungerar i Syrien nu när ambassaden är flyttad till om det är Beirut? Det är några av de åtgärder som man definitivt skulle kunna vidta från Sveriges sida. Jag vill därför fråga utrikesministern: På vilket sätt skulle Sverige kunna gå vidare med dessa frågor? Är det möjligt på någon av punkterna? Jag tror att det skulle gynna både Sveriges och kurdernas intressen, liksom hela det syriska folkets intressen med alla de folkgrupper och religioner som där finns.

Herr talman! Det är väldigt problematiskt och inte trovärdigt om man kommit överens om en resolution och det sedan inte fungerar i FN. Det är svårt att tro på ett samfund som antagit en resolution som inte fungerar i praktiken. Frågan är då om man verkligen ska ge bistånd. Varför? Vem ska använda det om det inte går till Rojava, till de belägrade områdena eller till flyktingläger, exempelvis dem som Annika nämnde? Vi har redan varit i Syrien och i Turkiet. Jag var också för drygt ett år sedan i Kurdistan och Irak. UN Womens nyaste rapport från förra veckan heter 'We just keep silent' - vi håller bara tyst. Rapporten handlar om sexuella övergrepp, trakasserier, utnyttjande av barn och tvångsäktenskap. Man köper och säljer killar och tjejer i Kurdistan och Irak. Det är faktiskt också kurder som har flytt. Över 100 000 kurder finns inne i Irak. Jag har varit i ett av lägren. Ca 800 personer befann sig där. Den här rapporten bekräftar precis vad jag sagt. Jag hade en debatt med Carl Bildt här. Ett år har gått, men man har inte fört den här dialogen. Människor flyr för sina liv undan krig och död till grannländerna, och så ska de bli utsatta för de här formerna av förtryck. Hur kommer det sig? Det är helt oacceptabelt, och det måste stoppas. Jag hoppas verkligen att utrikesministern kommer att föra dialoger med KRG och den irakiska regeringen. Men det gäller också Libanon och Jordanien, där många är tvungna att sälja sina barn. Barnäktenskap finns inte. Det handlar bara om att sälja och köpa. De här människorna behöver stöd. De kan inte försörja sina barn. Det här är en situation som också påverkar resten av världen. Människovärdet i sig är egentligen det viktigaste, men det hänger även ihop med vattenförsörjning, infrastruktur, medicin, mat och allt annat. Det finns mycket att säga om konflikten i Syrien, och man vet inte vilka delar man ska hinna med på de här minuterna i interpellationsdebatten. Men jag tror att det är totalt omöjligt att nå fred om man inte har med sig kvinnorna, kurderna och assyrierna/syrianerna. Jag vill nämna att advokaten Abgar Moshe gripits i Damaskus. Han är brorsa till den tidigare gripne Gabriel Moshe, som jag ställt en skriftlig fråga om till utrikesministern. Jag hoppas att utrikesministern tar upp den här frågan. Det är helt oacceptabelt att de här människorna grips på grund av sin etniska bakgrund och sin aktivism. Det finns jättemycket problematik i de olika delarna. Men för att kunna åstadkomma något när det gäller flyktingarnas situation, kvinnornas situation och kurdernas situation handlar det som jag sade tidigare helt enkelt om att prata med andra länder, diskutera och få ihop människor, länder och utrikesministrar som tänker som Carl Bildt och Sverige i den här frågan. Man kan inte ha belägring där också bara för att Asad är där. Det kan vara bra eller dåligt, men det är egentligen bättre att de är självständiga nu än att de ska behöva lämna sitt område för al-Qaida och andra organisationer.
Herr talman! Nej, självfallet ska man inte romantisera utvecklingen i Rojava, vilket jag också betonade i mitt inlägg. Jag är enig med utrikesministern om detta. Men när jag har lyssnat på journalister som rest i området, statsvetare som specialiserat sig på den här delen av världen och för den delen nyckelpersoner som Saleh Muslim och Sinam Mohammad, som var i Sverige nyligen, har jag ändå slagits av att det finns ett dialogiskt förhållningssätt. Jag har inte mött något dogmatiskt förhållningssätt till de här frågorna. Det är det definitiva intrycket, i alla fall för mig. Sedan är det klart att det ingås oheliga allianser i alla konflikter. Jag känner också till att det finns spekulationer om att ledningen för Rojava har något slags deal med Asadregimen. Men det är inget nytt under solen. Själve Winston Churchill sade under andra världskriget att han kunde försvara samarbetet med Sovjetunionen - åtminstone i underhuset, lade han till. Jag fick inget riktigt konkret svar, tycker jag. Det innebär ändå en liten strimma av ljus att vi har en del av Syrien, detta helvete på jorden, där det är relativt fredligt, där det uppenbarligen går att göra någonting och där man vädjar om omvärldens stöd och utökade relationer. Det skulle vara intressant om utrikesministern kunde konkretisera lite mer vad vi skulle kunna göra för att efterkomma denna vädjan.
Herr talman! Självklart vill inte heller jag romantisera det som pågår i Rojava. Jag vet inte allting om vad man tänker och tycker där. Men jag tycker ändå att man får gripa efter de halmstrån som finns. Finns det någonting litet att bygga på för att få i gång en demokrati och ett fungerande samhälle är det väl värt att försöka. Det gäller till exempel det Valter Mutt nämnde. Kan det kanske också finnas möjligheter att uppmuntra samarbete på kommunal nivå och så vidare? Människor är sig lika mest överallt. Man vill leva i fred, frihet och säkerhet. Kan någonting sådant vara möjligt? Men jag behöver inte upprepa det Valter Mutt har sagt. Jag vill passa på att lyfta fram en annan sak, och det gäller det humanitära. Det är bra att vi tar emot flyktingar, ger humanitärt bistånd och så vidare. Men jag fäster mig vid att utrikesministern säger att det främst är Syriens grannländer som har ansvar för hanteringen av de flyktingar som kommer dit. Visst är det så. Vi i Sverige och EU har dock ett ansvar att hjälpa dem, för det är en enorm, fullständigt övermänsklig uppgift de får ta på sig. Till exempel har Libanon, ett land med liten yta och fyra miljoner invånare, varav en majoritet är fattiga, tagit emot uppemot en och en halv miljon flyktingar, enligt Rädda Barnens chef som besökte riksdagen för en tid sedan. Det säger sig självt att det är ohållbart och att vi i resten av världen måste öka våra insatser och se till att de blir effektiva. En konkret fråga som lyfts fram bland annat av hjälporganisationerna är hur det humanitära biståndet till flyktingarna i Syrien och dess grannländer bäst organiseras, inte minst från Sverige. De efterlyser en subregional strategi från svensk sida, det vill säga en strategi för hela området runt Syrien. Jag vill ta tillfället i akt att fråga utrikesministern om en sådan kommer att tas fram, även om det naturligtvis främst är biståndsministerns ansvar.
Herr talman! Subregionala och regionala strategier arbetar vi med inom Europeiska unionen. Vi ska inte glömma att Sverige är finansiärer, men väldigt mycket av det operativa arbetet sker inom ramen för EU, FN respektive de internationella humanitära organisationerna. Sverige har inom EU-diskussionen betonat vikten av det regionala perspektivet i det vi gör. Det är väldigt viktigt, som påpekas. Det humanitära arbetet är väldigt krävande. Samtidigt som vi ger starkt stöd till de olika humanitära organisationerna mänskligt, politiskt och finansiellt ska vi vara medvetna om de mycket svåra utmaningar de står inför. Dock ska också sägas att hjälpen når fram till miljoner människor inne i Syrien. Med all rätt fokuserar vi på dem som inte får hjälpen och de problem som ännu inte är lösta. Men vi ska inte glömma att det trots allt sker ett oerhört hjälparbete som når väldigt många människor inne i landet. Det kan förefalla hopplöst, men det är inte alldeles så. Angående de kurdiska delarna av landet vill jag berätta en liten anekdot som illustrerar problematiken. Jag talade med en ledande företrädare för den syriska oppositionen i samband med Montreuxsamtalen och frågade om det inte vore bra om även kurderna kunde sitta med där. Då svarade vederbörande att det vore väldigt bra och att de var välkomna, men att de skulle sitta på andra sidan bordet, på regimsidan. Detta illustrerar problemet med den syriska oppositionen i dess helhet. Vi ska inte splittra den, vi måste ena den. Den har splittrats för mycket. Det gäller också relationerna mellan kurderna, enkannerligen PYD - kurderna har många olika grupperingar, som påpekats - och de ledande grupperingarna i oppositionen i dess helhet. Vi ska inte segmentera Syrien för mycket. Vår ansträngning har varit att försöka ena den syriska oppositionen, inklusive den kurdiska komponenten. Det har varit svårt. Anklagelserna har farit fram och tillbaka genom luften. Jag ska inte gå längre än vad jag redan har gjort med anklagelser och vad som är bakgrunden till detta. Det är inte någonting som vi i detaljer kan ta ställning till, men vi kan notera att det är där som det avgörande problemet ligger. Det är viktigt att det sker en dialog med andra. Jag noterar att PYD-ledningen har varit i Ankara minst två gånger för överläggningar trots att kärleken mellan de två enheterna kanske inte har varit det mest påfallande genom historien. Samma gäller KRG i Erbil där spänningsförhållandet gentemot PYD är mycket påtagligt av skäl som vi alla är medvetna om. Jag tror att vi ska hysa respekt för att det är de som måste sortera ut detta. Framför allt måste det ske i en större enighet inom den syriska oppositionen för att det ska vara möjligt att få en syrisk politisk överenskommelse. Jag skulle vara skeptisk mot svenska insatser som skulle kunna tolkas som att vi vill splittra Syrien ytterligare och att vi vill försvåra arbetet att ena den syriska oppositionen. När detta är sagt är det självfallet så att hjälparbete ska nå alla delar av Syrien och att hjälp nå även dessa delar av Syrien. Men det ska inte ske enligt politiska kriterier utan efter humanitära kriterier. Hjälpen ska ges till de nödlidande människorna oavsett vilka de är och oavsett var de är i det krigshärjade Syrien. Slutligen ser jag inte några möjligheter att utvidga vår diplomatiska representation inne i Syrien i dag. Det är tillräckligt besvärligt som det redan är. Vi har inte stängt ambassaden i Damaskus, men den är heller inte så hemskt öppen om jag ska vara alldeles ärlig. Några ytterligare steg i den delen tror jag inte att det finns förutsättningar att ta just nu.

Herr talman! Utrikesministern använde sängmetaforen. Är det någon som har legat i säng med al-Asad-regimen är det många av västregeringarna inklusive Sveriges regering under fyra decennier. Jag tänkte bara påpeka det här. Jag menar att det är bättre att utveckla området och regionen genom en vapenvila än att få sitt land och sin region ödelagda som i Aleppo. Det tror jag att även utrikesministern håller med om. Man vill inte ha krig utan någon form av överenskommelse så att man kan utveckla det som vi alla hoppas på. Det är en utveckling mot ett fredligare och ett mer demokratiskt Syrien i dess alla delar. Jag kan inte undgå att fråga utrikesministern: Handen på hjärtat, är det inte bättre att stödja ett område där det är mer eller mindre fred i stället för att säga att det är en romantisering att tala om det? Är det inte bättre att stödja ett område i stället för ett annat där kvinnorna är totalt frånvarande förutom i en region? Är det inte värt någonting? I ett område talar man aldrig om den framtida miljön och klimatet medan man i ett annat område säger att det är något viktigt som vi måste prioritera. Även om inte allting är perfekt och enligt den världsbild som utrikesministern vill ha borde det finnas någon skillnad. Utrikesministern borde se någon skillnad i att stödja ett område som i varje fall är på rätt väg till skillnad från alla andra områden i Syrien.

Herr talman! Tack, utrikesminister Carl Bildt! Jag tänker säga något om de kurdiska delarna. Det är inte oproblematiskt med en regim som i årtionden har tagit ifrån det kurdiska folket sin identitet. Där har man i dag området för sig själv och har helt enkelt skapat den fred som är möjlig. Det är inte bara kurderna som sitter med regimen i överläggningar. Hittills har hela världen suttit med al-Asad, och också FN vill ha al-Asad på sin sida. Låt oss vara diplomater och göra det till en fråga för hela befolkningen. Jag kan inte acceptera att bara för att de är där är de på al-Asads sida. Det finns ingen annan som knackar på dörren. Vad ska det kurdiska, assyriska och syrianska folket göra när de reser och behöver pass? Det finns en viktig aspekt i att de försöker. Qatar, Bahrain och Saudiarabien är diktaturer och mördar sina kvinnor, människor som är oliktänkande och arbetare. I stället för att ena sig med dem enar de sig med en regim i ett land där de i varje fall har medborgarskap. Det var en fråga. Den andra frågan handlar om flyktingarna. Jag hoppas verkligen att Sverige fortsätter att trycka på. Det handlar inte bara om Jordanien och Libanon, som har tagit emot miljoner. Det handlar om Grekland, Bulgarien och europeiska länder som behandlar flyktingarna illa. Jag hoppas att de ska pushas så att de tar emot lika många flyktingar som Sverige. Det är vad de behöver.
Herr talman! Diskussionen illustrerar komplexiteten i den situation i Syrien som vi står inför. Jabar Amin säger: Är det inte bättre med vapenvila? Måhända, men det är en linje som hitintills avvisats av den syriska oppositionen. Då är vi tillbaka i den grundläggande frågeställningen: Ska man åstadkomma fred med eller mot al-Asad? Utan att ta ställning till det kan jag säga att hittills har det internationella samfundets linje varit att al-Asad ska ställas åt sidan. Det finns inget utrymme för honom. Ett alternativ är att sluta vapenvila med honom på ett eller annat sätt. Det är en alternativ väg. Det är den väg som PYD mer har valt att gå. Låt oss inte glömma att i den delen av Syrien är det egentligen inte strider mellan PYD-styrkor och al-Asad-styrkor. Men vi har strider mellan PYD-styrkor och de syriska oppositionsstyrkorna som företräds av det syriska nationella oppositionsrådet. Det visar komplexiteten i det hela. Den inställning som måste vara vår grundläggande är Syriens enighet för alla dem som bor där. De kan vara kurder, alaviter, kristna - maroniter eller olika typer av kristna - sunni eller shia eller vad det än är. Enigheten för Syrien är avgörande för en långsiktig fred. Den enigheten måste grundläggas också under denna period. Därför tror jag att vi ska vara försiktiga med att ta steg som kan uppfattas som splittrande av Syrien. Vi ska verka för en enighet inom den syriska oppositionen. Det är lite det prismat man måste ha också i denna diskussion. Den humanitära hjälpen är självklar. Den ska ges efter humanitära grunder alldeles oavsett politiska hänsynstaganden. Det är bara så den har några förutsättningar att över huvud taget nå fram.